Herr talman! Jag är helt medveten om det Bengt Hurtig säger, nämligen att även EG har agerat och haft olika synpunkter i den här frågan. Vi har lyssnat till dessa synpunkter. Skulle man vilja ha en internationell panel, vilket vi har inbjudit till i regeringsförklaringen, handlar det naturligtvis i första hand om Östersjöns strandstater. Ett par av de stater som är berörda ingår i EG. Skulle de också vilja vara med i det här sammanhanget är jag för min personliga del öppen på den punkten. Låt mig bara säga att vi naturligtvis har olika roller i det här sammanhanget. Jag är nu ansvarig för den miljöprövning som snarast är ett beslut i en domstolsprocess. Detta medför att jag yttrar mig med utgångspunkt i regeringsförklaringen, även om det skulle vara lockande att ha en politisk debatt med andra förtecken.
Herr talman! Jag konstaterar att miljöministern är beredd att släppa in de krav som EG-parlamentets miljökommitté har ställt i den här frågan. Det innebär att man också önskar en prövning av andra alternativ. Är det rätt uppfattat att regeringen i så fall skulle vara beredd att ge sig in på en sådan prövning?
Herr talman! Jag tycker att man skall ta en sak i taget och i rätt ordning. Det innebär att miljöprövningen ger svaret på den fråga som Bengt Hurtig har ställt.

Herr talman! Sten Söderberg har frågat mig om jag tänker ta initiativ till att låta utreda frågor om sammanslagningar av polismyndigheter. Låt mig först säga att organisationsstrukturen inom polisväsendet har betydelse när det gäller bl.a. frågor om hur polisen på bästa sätt skall använda sina resurser. Jag kan informera Sten Söderberg om att det pågår ett översynsarbete inom regeringskansliet. Målsättningen är att lägga fram förslag till förändringar i fråga om organisation och uppgifter på alla nivåer inom polisväsendet. Syftet är att åstadkomma de förändringar som kan behövas just för att de samlade polisresurserna skall kunna utnyttjas på ett mer ändamålsenligt och effektivt sätt. I uppdraget ligger bl.a. att se över den regionala polisorganisationen. Det handlar främst om vilka förändringar som kan behövas i fråga om polisens ledningsstruktur och administrativa förhållanden inom länen. Jag vill tillägga att hittills vunna erfarenheter visar att den s.k. länspolismästarmodellen är den organisationsform som bäst svarar mot de krav på polisväsendet som ställs i dag. Den visar att det är möjligt att genom samordning och samverkan uppnå en totalt sett effektivare polisverksamhet. Det är därför min uppfattning att den s.k. länspolismästarmodellen, i linje med vad riksdagen uttalat, bör införas i hela landet, samtidigt som polisväsendet övergår till systemet med treåriga budgetramar. Det finns i detta läge inte skäl att tillsätta ytterligare en utredning för översyn av de frågor som Sten Söderberg tar upp.
Herr talman! Fru minister! Undan för undan ställs krav på resursförstärkning till polisen. Detta är bara en del av de problem som beskrivs. Vad som är minst lika viktigt är att använda resurserna på ett effektivare sätt. Den nuvarande organisationen av svensk polis, med en stor central och lokal byråkrati som tar resurser, kan med rätta ifrågasättas. Den resulterar i att resurserna inte räcker till förebyggande, direkt utredande eller övervakande verksamhet. Jag tror att polisverksamheten i år kommer att kosta ca 10 Beträffande distriktsindelningen vill jag ge ett konkret exempel. I den norra regionen har vi ett åklagardistrikt, Sollentuna åklagardistrikt, som omspänner polismyndigheterna i Sollentuna, Jakobsberg och en grannkommun. Det rör sig alltså om tre polisdistrikt och ett åklagardistrikt. Man har en uppdelning på två domstolar, med en tingsrätt i Jakobsberg och en tingsrätt i Sollentuna, som svarar för Sollentuna och Märsta polisdistrikt. Detta är inte bra från resurssynpunkt. Flera distrikt behöver sammanföras så att det blir en överensstämmelse mellan domstolens verksamhetsområde, åklagarmyndighetens verksamhetsområde och polisdistriktet för att därigenom erhålla effektivitet. I t.ex. Sollentuna polisdistrikt innebär byråkratin att det sommartid finns fler personer verksamma på det byråkratiska planet, på ledningsplanet, än vad det finns poliser i radiobilarna. Det är av det skälet som jag har tagit upp denna fråga.
Herr talman! Det finns en hel del intressant i det som Sten Söderberg förde fram. I detta sammanhang kan jag också nämna att det har förts fram tankegångar om att varje län skall utgöra ett distrikt, en s.k. länspolismyndighet. Det kan i och för sig kunna vara en organisationsform som innebär många fördelar, inte minst med tanke på samordningsvinsterna och möjligheterna att dra ner på den totala administrationen. Men jag är av den uppfattningen att ett införande av länspolismästarmodellen i hela landet i mångt och mycket tillgodoser de samordningsfördelar som kan rymmas inom modellen med länspolismyndigheter. Vi bör i första hand avvakta en utvärdering av införande av länspolismästarmodellen i hela landet. Om det skulle visa sig att det inte leder till avsett resultat, bör frågan om införande av länspolismyndighet övervägas.
Herr talman! Vad jag också efterlyst, fru minister, var en ekonomisk granskning av verksamheterna. De här byråkratierna är ju väldigt starka. Länspolismästare, polismästare och polisledningar slåss som djur och värnar sina verksamheter. Det skulle vara värdefullt att höra om man från regeringens sida är beredd att ta in en oberoende konsult, en ekonomisk expert, som kan se om det är vettigt ekonomiskt så som det fungerar i dag.
Herr talman! Jag har faktiskt inte uppfattat frågan som en fråga direkt om ekonomin. I mitt svar tog jag upp frågan om oberoende experter och påpekade att med tanke på det utredningsarbete som vi har finns det just nu inte skäl att tillsätta ytterligare utredningar.

Herr talman! Lars-Erik Lövdén har frågat mig om jag delar statsministerns uppfattning att de svenska mutbestämmelserna är ''kineseribestämmelser'' som kan likställas med felparkering och om jag i så fall avser att ta initiativ till ändring av bestämmelserna. För mig är detta första dagen som jag har ordet i riksdagen. Jag vill därför säga att jag för egen del ser fram emot vad jag hoppas kommer att bli en saklig, öppen och konstruktiv debatt kring de många viktiga frågor som regering och riksdag kommer att behöva ta ställning till i en nära framtid. Detta gäller inte minst i förhållande till det socialdemokratiska partiet. Även om vi kan ha olika åsikter om mycket, har vi ett gemensamt intresse av att den politiska debatten präglas av respekt och lyhördhet för synpunkter och åsikter som framförs av andra grupperingar och partier. Det är då också viktigt att undvika att försöka vinna enkla politiska poäng genom polemiska överdrifter. Tyvärr måste jag säga att Lars-Erik Lövdéns fråga är av just detta slag som jag hoppas vi skall slippa framöver. Lars-Erik Lövdén vet naturligtvis att varken statsministern eller jag anser att den svenska mutlagstiftningen är ''kineseri''. I många länder är mutor och korruption ett av de allra allvarligaste samhällsproblemen. Bl.a. till följd av vår stränga lagstiftning gäller detta inte i Sverige. Det är en av de erfarenheter som vi förmedlar i det internationella samarbete som Sverige nu deltar i på detta område. All lagstiftning måste emellertid tillämpas med förstånd och förnuft. Det är viktigt att undvika pedantisk formalism, eller ''kineseri'' om man så vill. Om vi skall kunna nå framgång i kampen mot den alltför utbredda allvarliga brottslighet som vi har, är det viktigt att kunna skilja mellan stort och smått. Det är något som jag hoppas att även Lars
Herr talman! Jag skulle vilja börja med att hälsa justitieministern välkommen till rikspolitiken. Det är ju Gun Hellsviks debatt i kammaren, och jag ser fram emot många spännande och konstruktiva debatter framöver. Jag har inte ställt min fråga för att på något sätt misstänkliggöra justitieministern. Jag har över huvud taget inte yttrat mig om den förundersökning som har bedrivits och som nu har lagts ner. Jag reagerade mycket hårt -- jag var inte ensam om det -- mot statsministerns uttalande där han, som jag och många uppfattade det, dömde ut de svenska mutbestämmelserna som ''kineseribestämmelser''. Att han sedan gjorde det under en pågående förundersökning var naturligtvis än allvarligare. Vi har i Sverige av tradition hårda regler för mutbrott. Det är min bestämda uppfattning att vi skall ha det så också framöver. Får jag tolka justitieministerns svar på min fråga så, att hon delar uppfattningen att vi skall ha hårda och restriktiva regler framöver och att hon ser det som en angelägen uppgift att vi bedriver ett aktivt brottsbekämpande arbete även på det här området? Jag skulle vilja att justitieministern bekräftade att jag har tolkat hennes uttalande riktigt i detta avseende.
Herr talman! Mitt uttalande är rätt tolkat.
Herr talman! Jag är glad över att justitieministern gör detta klarläggande. Det innebär också att justitieministern inte delar statsministerns mer generella omdömen om mutbestämmelserna.
Herr talman! Jag tänker över huvud taget inte kommentera det sista som Lars-Erik Lövdén sade. Då var han på nytt inne i polemik.

Herr talman! Enligt gällande rätt kan enskild egendom inte tillskapas genom ett förmånstagarförordnande i en försäkring. Charlotte Cederschiöld menar att detta borde vara möjligt och har frågat justitieministern när en proposition kan bli aktuell. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Egendom som makar äger är antingen giftorättsgods eller enskild egendom. Det är bara sådan egendom som är giftorättsgods som skall ingå i bodelning efter en upplösning av äktenskapet. Egendom kan göras enskild genom ett äktenskapsförord mellan makarna. Egendom kan också bli enskild genom att en givare i en gåvohandling föreskriver att den bortgivna egendomen skall vara mottagarens enskilda egendom. På motsvarande sätt kan egendomen bli enskild genom villkor i testamente. Vidare kan egendom som har kommit i stället för enskild egendom vara enskild. Vid sidan av detta finns det i dag ingen möjlighet att göra egendom enskild. Jag anser att det är mycket som talar för att enskild egendom bör kunna tillskapas även genom förmånstagarförordnanden i försäkringar. De skäl som tidigare har anförts som stöd för att göra skillnad mellan å ena sidan villkor i samband med gåva och testamente och å andra sidan förmånstagarförordnanden framstår numera inte som så starka. Jag tänker genast ta initiativ till att frågan bereds i justitiedepartementet. Men en lagändring kommer att ha en sådan betydelse att ett förslag till lagändring bör granskas i ett remissförfarande. Bl.a. därför kan jag inte i dag lämna något besked om när en proposition kommer att lämnas.
Herr talman! Jag får tacka så mycket för svaret. Statsrådet gav ett helt annat svar än de svar som vi hörde från den tidigare majoriteten. Vi går nu in i en ny tid med en ny principiell inställning. Försäkringssparande är uppskjuten konsumtion och bör så behandlas. Samma regler skall gälla som för testamente och gåvobrev. I testamente och gåvobrev kan man förordna om att viss egendom skall utgöra enskild egendom. Det är inkonsekvent att inte samma juridiska villkor gäller på försäkringsområdet. Det nuvarande förhållandet har kritiserats av rättslig expertis, bl.a. av Gösta Walin i supplement till ärvdabalken 1988 och relativt nyligen av Anders Agell i Svensk Juristtidning 1/1990. Båda påtalar att en förändring av lagen är befogad, och att det föreligger ett stort praktiskt behov. Detta har också verifierats av försäkringsbolagen och försäkringsinspektionen. Under förra mandatperioden hade vi en utfrågning i lagutskottet. Från försäkringsinspektionen talade man mycket om behovet. Man sade: Om man skall kunna säga nej på ett sådant här område, måste man -- eftersom behovet är så stort -- ha mycket starka skäl för att kunna göra det. Sådana skäl förelåg inte. För att göra det här litet lättare för oppositionen -- dvs. den andra sidan -- vill jag ta upp ett exempel. Man får så ofta höra att det här rör bara de rika. systemets urholkning sparar i en pensionsförsäkring. Mamman sliter, ligger i och dör ganska tidigt och efterlämnar en nygift dotter. Dotterns äktenskap spricker strax efter dödsfallet, och hennes man har då rätt till den ensamstående mammans halva sparkapital. Jag tror inte att spararen hade tänkt sig att så skulle bli fallet. Sådana förhållanden är inte särskilt bra. Jag önskar statsrådet lycka till i ansträngningarna att förändra detta kollektivistiska samhälle till ett samhälle som bygger på frihet, rättssäkerhet och familjeansvar. Jag är glad att bollen nu börjat rulla i vad gäller förmånstagarförordnande.

Herr talman! Göran Magnusson har frågat statsministern om följande formulering i regeringsförklaringen beträffande folkrörelser: ''De ideella och frivilliga insatsernas roll i folkrörelser som idrottsrörelsen, kyrkorna och de fria samfunden spelar en ovärderlig roll i ett samhälle''. Göran Magnusson undrar om innebörden i den citerade meningen är att det frivilliga och ideella arbetet i andra, ej nämnda folkrörelser som t.ex. nykterhetsrörelsen, miljörörelsen, de partipolitiska ungdomsförbunden samt barn och ungdomsorganisationerna med olika idéinriktning, är mindre värdefulla i ett gott samhälle? Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag i stället för statsministern som skall svara på frågan. Regeringen anser att de ideella och frivilliga insatserna i våra folkrörelser spelar en ovärderlig roll i vårt samhälle. Formuleringen i regeringsdeklarationen skall självfallet uppfattas som att detta gäller insatser i många olika typer av folkrörelser, inte minst de som bedriver barn och ungdomsverksamhet.
Herr talman! Jag vill först tacka statsrådet för svaret. Det är litet trist att behöva ställa den här typen av fråga och att regeringsförklaringen är så illa formulerad. Det står faktiskt att det enbart är idrottsrörelsen, kyrkorna och de fria samfunden som utför ett ovärderligt arbete. Jag har fått flera påringningar från och haft kontakter med människor som ställt sig mycket förvånade till hur regeringen har kunnat klara denna formulering. Vi har nu fått ett bra svar från det statsråd som är ansvarigt för folkrörelser och barn och ungdomsverksamhet. Därför finns det inte någon anledning att föra diskussionen vidare. Som jag ser det har vi fått en läsanvisning till regeringsförklaringen. Det som står i regeringsförklaringen skall inte tolkas bokstavligt utan det skall uppfattas som att det avser folkrörelser i allmänhet. Man får då en helt annan uppfattning om regeringens inställning på den här punkten. Det är bra, men jag kan inte underlåta att ställa frågan: Varför formulerade regeringen sig så illa på det här punkten?
Herr talman! Regeringens avsikt med att ta med detta i regeringsförklaringen var naturligtvis att markera att folkrörelserna har en ovärderlig betydelse för samhället. Om det har kunnat missuppfattas är detta att beklaga. Jag håller inte riktigt med om att formuleringen är så dålig. Det beror på hur man behandlar svenska språket. ''Som'' kan också tydas såsom ''t.ex. '', och man kan skriva ''som'' i stället för ''såsom''. Intentionen är i alla fall helt klart den att man i regeringsförklaringen ville markera att folkrörelserna betyder otroligt mycket för ett demokratiskt samhälle. Det är vad man skall ta till sig.
Herr talman! Jag tycker inte formuleringen blir bättre om man i stället för ''som'' använder ''såsom''. Det handlar ju om folkrörelser såsom idrottsrörelser, kyrkorna och de fria samfunden. Övriga folkrörelser omnämns inte och exkluderas således genom det sätt varpå man har formulerat sig. Vi skall emellertid inte strida om vad som står i regeringsförklaringen. Vi har fått en rejäl rättelse och en ordentlig läsanvisning. För min del tolkar jag nu det så att regeringen avsåg alla folkrörelser, men att man inte nådde ända fram utan omnämnde en del. I efterhand har man gjort en korrigering. Man har ungefär den inställning som regeringar brukar ha till folkrörelser, nämligen att de i allmänhet gör ett bra och värdefullt arbete i vårt samhälle. Därmed låter jag mig nöja i denna omgång.
Herr talman! Det är jag tacksam för. Det finns ca 200 000 föreningar i vårt land. Vi hade därför fått vissa svårigheter om vi hade gjort ett större urval. Jag tror att Göran Magnusson och jag är överens och att han har uppfattat intentionen i det som står i regeringsförklaringen. Därmed är jag nöjd.
Herr talman! Jag hade inte väntat mig att man skulle räkna upp alla folkrörelser. Det är ju alldeles orimligt. Det finns ju tidigare regeringsförklaringar att tillgå, där man inte har exkluderat några folkrörelser genom sin formulering. Det hade varit tillräckligt att titta på dem, vilket inte hade bidragit till att göra denna regeringsförklaring längre. Vi har nu fått ett auktoritativt uttalande och en läsanvisning. Därmed får vi i Folkrörelsesverige låta oss nöja.

Herr talman! Gudrun Schyman har frågat socialministern om han kan garantera att rätten till fri abort inte kommer att inskränkas. Arbetet inom regeringen är så fördelat att jag skall svara på frågan. Några planer på att inskränka rätten till fri abort föreligger inte.
Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet Bo Könberg för svaret. Jag visste inte vilken fördelning av ärendena som skulle gälla när jag ställde frågan. Därför adresserade jag den inte till rätt statsråd. Jag skall emellertid be att få hälsa detta statsråd välkommen till denna kammare. Jag är naturligtvis oroad över skrivningen i regeringsförklaringen, vilket jag också har tagit upp i min fråga. Det finns en del skrivningar som tidigare inte har förekommit i regeringsdeklarationen, bl.a.: ''Den snabba utvecklingen inom den medicinska och biologiska forskningen reser ständigt nya och svåra etiska problem. Denna utveckling ställer krav på en sammanhållen och etiskt förankrad politik. Utgångspunkten skall alltid vara den syn på människan och på människolivets helgd som har sin förankring i den kristna etiken och den västerländska humanismen. Alla människor har samma värde. Den grundläggande mänskliga rättigheten är rätten till liv''. Denna formulering har väckt farhågor för att det borgerliga parti som heter kds och som också ingår i regeringen på detta sätt har fått in sin syn på just abortfrågan, rätten till liv och rätten för kvinnan att själv avgöra om hon skall genomgå abort eller inte. Bo Könberg sade i svaret att ''några planer på att inskränka rätten till fri abort föreligger inte'', och det låter ju betryggande. Jag undrar då vad skrivningen i regeringsförklaringen egentligen betyder. Hur har man hanterat det faktum att ett politiskt parti som ingår i regeringen har tagit upp just frågan om abort i sitt valmanifest? Man vill alltså koppla ihop abortfrågan med att livet startar vid befruktningen, vilket innebär att abort är att jämställa med mord. Det finns också företrädare för detta parti som uttalat sig på smma sätt i pressen. En journalist har under avdelningen Kyrkonytt i Dagens Nyheter skrivit att man vet att kds utövat påtryckningar för en ny abortlag. Jurister undersöker redan hur en sådan lagändring skall kunna genomföras. Jag undrar hur ni i regeringen har diskuterat kring den här frågan. Jag antar att ni har fört en diskussion, eftersom denna formulering finns med i regeringsförklaringen. Jag skulle vilja ha litet mera bakgrund till detta utmärkta uttalande, dvs. att det inte finns någon risk.
Herr talman! Bakgrunden är det besked som jag nu har lämnat. Regeringsförklaringen har naturligtvis formulerats på grundval av vad fyra olika partier har skrivit sig samman om. Det är inte något märkligt att det i en sådan regeringsförklaring markerats att man skall se på frågor som rör medicinsk forskning med ett etiskt synsätt. Jag tror att flertalet här i kammaren kan ställa sig bakom att detta skall vara förankrat i kristen etik och västerländsk humanism. Inom detta ämnesområde kan det förstås komma att dyka upp olika typer av etiska implikationer. En sådan inplikation som nyligen prövades av den utredning som lade fram sitt förslag i höstas handlar om att vi allt tidigare kan rädda för tidigt födda barn, vilket auktualiserat frågeställningen kring gränsen för de sena aborterna. I det förslag som lades fram konstaterade man att det inte behövdes någon ändring på den här punkten. I övrigt tänker jag inte närmare gå in på innehållet i regeringsförhandlingarna. Jag nöjer mig med att svara på frågan om vad som skall hända och om det förbereds några ändringar i politiken på det här området, och den har jag redan svarat på.
Herr talman! Vi kanske får läsa om hur det gick till på dessa överläggningar i någon memoarbok så småningom. Det är möjligt att många här i kammaren kan ställa sig bakom det här med kristen etik. För mig är religionen en privatfråga. Jag anser att etik är någonting annat. Det handlar om rätt och fel. Man måste inte nödvändigtvis blanda ihop etik med religion. Jag är medveten om dessa landvinningar när det gäller att rädda barn som är för tidigt födda och att det ger upphov till diskussioner. Men detta behöver inte blandas ihop med frågan om rätten till abort och vem som skall fatta beslut om abort. Det är väldigt olyckligt att blanda samman dessa två frågor. Jag kan inte se någon motivering till att över huvud taget göra en sådan sammanblandning. Rätten till abort är en fråga för sig, oavsett när man fattar beslutet. Att man sedan gör medicinska framsteg när det gäller att rädda barn som är för tidigt födda är naturligtvis någonting som vi kan välkomna. Jag kan inte riktigt förstå sammankopplingen av dessa två frågor.
Herr talman! Det är självklart att religion och moral inte alltid är samma sak. Samtidigt har alla religioner som jag känner till moral. Den moralbildning som vi har i vårt land har i huvudsak grundat sig på vår kulturtradition, vilket innebär att den har grundats på kristen etik och västerländsk humanism -- precis som det står i regeringsförklaringen. Jag är något förvånad över att Gudrun Schyman inte ser den komplikation som kan uppstå. När det nu sker sådana landvinningar när det gäller att rädda för tidigt födda barn kommer man mycket nära gränsen för sen abort -- gränserna överlappar t.o.m. varandra. Det är väl ingen slump att JO Tor Sverne belyste den här frågeställningen i den utredning som han gjorde häromåret. Jag har bara nämnt denna utredning som ett exempel på att det i detta sammanhang förstås kan finnas och komma att finnas etiska implikationer som behöver belysas. Men låt oss inte i denna debatt komma alltför långt från den ursprungliga frågan som jag har givit ett mycket klart besked på.
Herr talman! Jag talade inte om moral utan om etik. Etik är läran om rätt och fel. Moral är väl vad man i praktiken håller sig till. Det är möjligt att vi inte kommer längre i denna debatt. Jag utgår ifrån att utfästelsen om att det inte finns några planer på att inskränka rätten till fri abort är väl förankrad i den nya regeringen, och då behöver vi väl inte föra den här debatten något mera.

Herr talman! Gudrun Schyman har frågat socialministern om han avser att vidta några åtgärder för att sätta stopp för viss typ av oseriös medicinsk verksamhet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag, som skall svara på frågan. Bakgrunden till Gudrun Schymans fråga är uppgifter i pressen om att oseriösa s.k. hälsofirmor har polisanmälts för kvacksalveri och grovt bedrägeri av en läkare vid Rättviks vårdcentral. Den typ av verksamhet, som beskrivs här, faller in under den s.k. kvacksalverilagens tillämpningsområde men även under brottsbalken. Kvacksalverilagen innehåller vissa begränsningar när det gäller hälso och sjukvård som bedrivs mot ersättning och inte står under socialstyrelsens tillsyn, t.ex. förbud mot behandling av patienter under åtta års ålder och patienter med vissa sjukdomar som cancer eller diabetes. Hälsokostrådet, som är en branschorganisation för hälsohem och naturmedelsföretag, har en egen uppföljning och kontroll av sina medlemmar och deras produkter. Jag har blivit informerad om att de namngivna företagen inte är anslutna till branschorganisationen. Hälsokostrådet tar också starkt avstånd från denna typ av oseriös verksamhet. Utan någon koppling till de relaterade fallen, som ju är föremål för rättslig prövning, vill jag säga att jag anser att det är upprörande om sjuka människor utnyttjas och luras. Det finns anledning att diskutera en ny lag om alternativmedicinsk verksamhet i samband med beredningen av alternativmedicinkommitténs betänkande.
Herr talman! Jag skall be att få tacka även för detta svar. Vi är väl överens i sakfrågan: sådant här skall inte förekomma. Jag delar den uppfattning som statsrådet ger uttryck för, när han säger att ''det är upprörande om sjuka människor utnyttjas och luras''. Nu är det ju inte fråga om ''om'' utan fråga om ''att''. Det exempel som jag har tagit upp är ju inte det enda exemplet utan ett bland många. Sådant här förekommer. Det går tydligen att starta sådana här firmor hur som helst och genom annonser locka till sig människor, som inte mår bra, som känner sig oroliga och som inte anser sig riktigt bemötta i den ordinarie sjukvården. Jag diskuterade för två år sedan denna fråga med den föregående regeringen. Då fick jag till svar att man skulle se på detta igen när alternativmedicinkommittén hade kommit med sitt betänkande. Kvacksalverilagen är uppenbarligen inte tillräcklig i detta fall. Det går säkert att komma åt dessa fall med andra rättsliga medel, t.ex. bestämmelserna om bedrägeri. Men problemet är att man måste komma till rätta med dessa fall innan de sker. Den nuvarande lagstiftningen medger endast att man kan ingripa efteråt, t.ex. genom att anmäla någon för bedrägeri. Det måste finnas någon form av etableringskontroll eller liknande. Jag vill fråga: Den nya lag som statsrådet flaggar för, vad skall den innehålla och när kommer den? Det är ju väldigt allvarligt att denna verksamhet pågår och att människor lider. Går det inte att stärka kvacksalverilagen tills vidare så att vi slipper att sopa efteråt?
Herr talman! Min bedömning är att det är svårt att tillfälligt förstärka lagen. Frågan om alternativ medicin i stort bereddes av alternativmedicinkommittén. Om man skall tolka det lagförslag som kommittén lade fram, ville den väl närmast ha en uppluckring av de nuvarande reglerna, dvs. en utveckling i motsatt riktning mot den som Gudrun Schyman antyder. Jag har velat peka på att man får se på detta förutsättningslöst i samband med att man bereder kommitténs betänkande. Förutom att det finns ett problem som består i att människor luras är det också så att många människor ibland vill ha mer av alternativ medicin än för närvarande. Det finns alltså olika uppfattningar bland befolkningen i stort om dessa frågor. Den avvägning som samhället enligt min mening måste stå för är att inte ha alltför mycket av regler och etableringskontroll samtidigt som man måste stoppa bedrägerier riktade mot människor. Hur kvacksalverilagen skall se ut får man pröva i det sammanhanget. Någon tillfällig ändring av den kan jag inte se att det just nu finns utrymme för.
Herr talman! Det låter som en mycket liberal tolkning. Jag vet att det finns människor som är intresserade av alternativ medicin, som kan vara ett mycket bra komplement. Men det är under förutsättning att man ändå har kontroll över vad som pågår. Den typ av hälsofirmor som jag har tagit såsom exempel är rena rama kvacksalveriet. Man säljer mineralsoppa utifrån några blodanalyser som ingen förstår sig på. Man representerar på ett oseriöst sätt en form av sjukvård. Det måste vara möjligt att införa någon form av kontroll, innan människor får börja annonsera ut sina tjänster på detta sätt. Jag vill ha ett uttalande från statsrådet om att man omedelbart skall se på detta problem och göra något åt det.
Herr talman! Det torde vara väldigt svårt att införa en ordning, där man skulle kontrollera allt sådant här i förväg. Den metodik som finns i kvacksalverilagen, dvs. att tala om vad man får och inte får göra, tror jag är den enda framkomliga vägen. Vad vi nu har att göra är att vi på grundval av en mycket gammal lagstiftning -- som kvacksalverilagen är -- måste söka bedöma vad som har hänt under den tid som lagen har funnits för att se vilka ändringar som kan göras. Jag har väldigt svårt att tänka mig ett generellt system för att kunna kontrollera alla de olika metoder som finns för människor som tror att de kan bli bättre. Det skulle såvitt jag förstår innebära en total läkemedelsprövning av alla former av naturläkemedel. Det tror jag inte att något land i världen kan tänka sig.
Herr talman! Jag skall då kanske koncentrera mig på att diskutera kvacksalverilagen. Det är riktigt att det talas om en uppluckring. Men jag påstår att det innebär ett problem att lagen är så gammal och otidsenlig att man inte kan använda den i sådana här fall. Då undrar jag om statsrådet kan tänka sig att flagga för en skärpning så att kvacksalverilagen kommer att innehålla effektivare regler. Frågan är också vem som skall utöva tillsyn över sådan här verksamhet.
Herr talman! Alternativmedicinkommitténs betänkande bereds i regeringskansliet. Det har varit föremål för remissbehandling. Vad den nya regeringen nu har att göra är att gå igenom remissvaren och ta ställning till dem. För dagen kan jag inte ge något besked om huruvida det förslag som vi kommer att lägga fram kommer att innebära sådana skärpningar som Gudrun Schyman önskar. Jag vill åter understryka att vi skall se över lagen men inte införa ett stort kontrollsystem.
Herr talman! Jag får väl nöja mig med det beskedet. Jag väntar med spänt intresse på det förslag som kommer från regeringen.

Herr talman! Sten-Ove Sundström har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att få en ordentlig analys av postverkets regionala organisation i Norrland, med regionkontorens lokalisering. Postverket är ett affärsverk med uppgift att befordra brev och distribuera paket samt förmedla betalningar. Riksdag och regering anger mål för verksamheten och det överlåts sedan på postverkets styrelse och ledning att uppfylla målen. Riksdag och regering skall således inte detaljstyra verksamheten. Postverket bestämmer närmare om den regionala och lokala verksamhetens organisation samt -- efter samråd med berörd kommun -- namn på postkontor.'' Frågan om den regionala indelningen av verksamheten har alltså delegerats till postverkets koncernstyrelse. Den nya regionindelningen innebär inte någon förändring av det regionalpolitiska ansvar som ålagts postverket av riksdag och regering, nämligen att brev och paket samt betalningar skall förmedlas så att alla kan nå alla. Jag förutsätter att postverkets styrelse gjort den affärsmässiga bedömningen att den nya regionindelningen är den mest lämpliga för verksamheten.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Det var dock ett väldigt tunt svar, i princip ett citat ur postverkets instruktion. Det kan kanske vara värt att återge för några. Men vi som bor i de norra delarna av detta land har upptäckt att av de tretton nya regionkontor som skall lokaliseras har ett enda placerats i landets nordligaste del och de övriga tolv i Mellan och Sydsverige. Då skall man komma ihåg att den nordligaste delen representerar en tredjedel av landets yta. Om en kirunabo vill ha någon form av kontakt med postens regionkontor, måste han flyga 65 mil för att uppnå denna kontakt. Jag har väldigt svårt att översätta detta till regionalpolitik, för det är ju det ansvaret som vi såsom politiker til syvende og sidst har. Regionalpolitiken kan inte helt överlämnas till postverket och dess styrelse. Vi måste såsom politiker ha en åsikt. Därför frågade jag statsrådet om han inte kunde göra en ordentlig analys av situationen. Detta är för oss början till en regionalpolitisk nedrustning. Det är lika dumt som att påstå att stockholmarna får lika bra service av posten, om man lägger stockholmarnas regionkontor i Köpenhamn. Det är ju sådant avstånd det är fråga om. Jag måste därför upprepa min fråga, som jag tycker är oerhört viktig, i förhoppning om att få ett bredare svar: Känner statsrådet någon form av engagemang i den viktiga samhällsuppgift som postens service är?
Herr talman! Jag kan försäkra Sten-Ove Sundström att jag och regeringen känner ett oerhört starkt ansvar för regionalpolitiken i Norrland. Men till skillnad från Sten-Ove Sundström tror jag inte att vi förbättrar den genom att placera ut ett antal regionkontor för postverket i den norrländska terrängen. Helt andra åtgärder måste till. Jag skall gärna svara bredare på frågan om vi är beredda att göra en analys av detta. Jag kan svara ja på den frågan. Jag skall ta upp denna sak med postverket och höra vad som ligger bakom. Men vi måste vara eniga om en sak: vi löser inte Norrlands regionalpolitiska problem genom att vidta denna typ av åtgärder. Däremot finns det en risk med den linje som Sten Ove Sundström företräder, alltså att regeringen skall gå in och ta över ett detaljstyrande ansvar för verket. Jag har den uppfattningen att ju mer vi blandar oss i organisationsfrågorna, desto större är risken för en helt motsatt effekt. Det arbete som bedrivs inom regeringen för att tydliggöra statens, dvs. ägarens, roll och postverkets roll blir då diffusare. Ju mer vi blandar oss i den löpande driften, desto mindre möjligheter har vi sedan att kritisera det sätt varpå verksamheten bedrivs. Vad jag framför allt skall kontrollera är att brev, paket och betalningar förmedlas så att alla kan nå alla. Det är den viktigaste uppgiften. Regionalpolitiken sköter vi genom andra metoder än att gå in och detaljstyra postens verksamhet.
Herr talman! Jag tackar för denna komplettering av svaret. Jag delar naturligtvis kommunikationsministerns syn när det gäller detaljstyrning. Riksdag och regering skall självfallet inte detaljstyra verken. Men det är ändå viktigt att man följer verksamheten i de fall man kan tvingas att gå in och ta några i örat, om de direkt motarbetar den regionalpolitik som förs av riksdag och regering. Det är väldigt viktigt att vi är observanta på detta. Jag anser inte att man kommer åt problemen genom att inrätta en massa regionkontor i Norrland -- tvärtom. Men det är viktigt hur man placerar dem. När det gäller en så pass stor yta som det här trots allt är fråga om med ett enda kontor, måste man se till att man får en någorlunda central placering, i detta fall i Luleå. Då hade kirrunabon bara haft 35 mil till kontoret och hade haft mycket lättare att nå den service som ett regionkontor erbjuder. Det är inte antalet regionkontor som är det viktiga utan hur man placerar dem. Det gläder mig att statsrådet tydligen skall se på denna bit. Det är väldigt angeläget att man observerar just lokaliseringen av regionkontoren.
Herr talman! Vi börjar tydligen bli eniga. Vi gör befolkningen på alla andra orter utom Luleå besvikna, om vi lägger regionkontoret där. Om det skulle bli så som Sten-Ove Sundström vill, fick jag antagligen nya frågor om varför regionkontoren inte läggs på den plats som postverket från början hade avsett. Avsikten är att göra Sverige rundare utan att kostnaderna för postverket ökar på ett orimligt sätt. Jag tror att Sten-Ove Sundström kommer att bli nöjd, om vi håller portoutvecklingen inom rimliga gränser och överlåter organisationen åt postverket. Om vi tar över detaljregleringen, har vi till slut postens hela administration på kommunikationsdepartementet. Den utvecklingen vill vi inte se.
Herr talman! Det senaste kan jag instämma i. Det är riktigt att man skall vara försiktig med att detaljstyra. Men ibland måste man gå in, när saker uppenbarligen blir fel såsom i detta fall. Men när det gäller en så här stor del av landet, är jag helt övertygad om att vi åstadkommer minsta möjliga missnöje, om vi lägger regionkontoret i mitten, i detta fall i Luleå. Denna typ av struktureringar åstadkommer trots allt missnöje.

Herr talman! Jag får väl börja med att gratulera Bo Lundgren till utnämningen som statsråd. Jag vill också tillägga att det gläder mig att åtminstone några statsråds utnämning bottnar i en obestridlig kompetens på det område de är satta att sköta. Beträffande svaret får jag väl tacka för att Bo Lundgren har kommit hit och försökt att svara på min fråga, men jag kan ju inte hoppa i taket för svaret, eftersom jag inte får något positivt besked. Man skall tänka på att denna sambeskattning av förmögenhet har funnits mycket länge, men 1970, om jag inte minns fel, infördes särbeskattning när det gäller inkomster. Det måste då ha varit ett rent förbiseende att man inte också införde särbeskattning när det gäller förmögenheter. Om äkta makar har var sin förmögenhet och äktenskapsförord är förmögenheterna resp. makes enskilda egendom, och de har inte giftorätt och än mindre arvsrätt till varandras enskilda egendom. Det är alltså resp. makes helt enskilda egendom. Men trots detta skall en make vara med och betala förmögenhetsskatt på den förmögenhet som den andra maken råkar ha med sig i boet. Detta är ju i och för sig inte en nackdel, men jag tycker ändå att det är en orättvisa. Det finns en distinktion. Man kan i och för sig inte säga att förmögenhetsskatten är orättvis, utan den är orimlig, medan jag anser att sambeskattningen av förmögenhet är orättvis. Detta tycker jag är en viktig distinktion att göra. Distinktioner underlättar livet, medan sanktioner försvårar det. Därför undrar jag om Bo Lundgren ändå inte skall anstränga sig att påskynda avvecklingen av denna orättvisa sambeskattning som finns. Och det är naturligtvis mycket tacksamt, men det kommer naturligtvis att ta tid innan vi får ned förmögenhetsskatten till noll, så det kan ta mycket lång tid innan denna orättvisa elimineras.

Herr talman! Det är naturligtvis riktigt som Bo Lundgren säger, nämligen att förmögenhetsskatten, framför allt på arbetande kapital, verkar negativt. Däremot kan man säga att sambeskattningen inte verkar negativt på det sättet att den har förhindrat några äktenskap. Det tror jag inte. Det är en börda som man gärna betalar för. På det sättet kan man naturligtvis fortsätta med den. Men jag tycker ändå att detta är ett animalistiskt inslag i beskattningen. Att man successivt minskar förmögenhetsskatten och så småningom kommer ned till noll är naturligtvis ett sätt att gå fram. Då försvinner givetvis problemet. Nu säger statsrådet Lundgren att man på några års sikt kommer att avskaffa förmögenhetsskatten. Men betyder det att Bo Lundgren räknar med att han också kommer att vara statsråd på några års sikt?

Jag tackar biträdande finansministern för svaret. Även om jag jag ser en viss öppenhet för att ändra reglerna är jag något besviken över att besked inte var mer konkret. Hobbybiodlare är entusiaster. De är ofta pensionärer och upplever sig nu plötsligt vara drabbade av två stora hot. Det ena hotet är ett litet spindelhjul, som dess bättre inte kan skyllas på politiska beslut i denna kammare. Det andra hotet är de nya skattereglerna. Enligt dessa skatteregler tvingas alla hobbybiodlare att föra anteckningar och spara räkningar, kvitton, m.m. så att kontroll kan ske av deklarationen. Allt från kostnader för drottningbyte, inköp av fodersocker och honungskärl, till kostnader för elström, vatten och egen bil måste bokföras liksom intäkter vid honungsförsäljning. Vid större inköp, t.ex. av bikupor, medges förslitningsavdrag som vanligen fördelas på fem--tio år. Dessa handlingar skall sparas under upp till sju år. Det är orimligt att alla hobbybiodlare skall behöva utsättas för denna pappersexercis.

Herr talman! Det gläder mig att höra att öppenheten finns och är tydlig. Kontroll, uppgiftslämnande och beskattning gör att många biodlare som har bara några kupor i dag håller på att tappa stinget och överväger att avveckla sin verkamhet. Då finns det risk för att bina och bikuporna i naturen försvinner. Bina behövs för pollineringen, eftersom det ger frukt på våra fruktträd. Detta är alltså även ur samhällets synvinkel en viktig verksamhet som biodlarna bedriver.

Herr talman! Mats Hellström har frågat mig vilken den svenska regeringens ambition är i fråga om tidtabellen för svenska medlemskapsförhandlingar med EG mot bakgrund av uttalanden av statsministern och mig. oktober 1991 kommer regeringen med all kraft att verka för att Sverige snarast möjligt blir fullvärdig medlem av EG. Detta innebär också att vi önskar komma in i en förhandling med EG så snart som möjligt.
Herr talman! Låt mig först gratulera Ulf Dinkelspiel till det mycket viktiga arbetet som EG statsråd i regeringen. Jag hälsar även Ulf Jag vill också tacka för svaret på frågan som ju rätar ut de frågetecken som onekligen uppstod när Carl Bildt efter besöket i Helsingfors uttalade sig på ett sådant sätt att man fick ett helt annat intryck än det som regeringsförklaringen förmedlade och som Ulf Dinkelspiel själv gav uttryck för i TV-programmet Magasinet. Jag hade inga som helst invändningar när jag såg Ulf Dinkelspiels redovisningar i Magasinet. Jag blev däremot desto mer förvånad när jag nästa morgon kunde läsa Carl Bildts uttalanden i Helsingfors där ju finska tidningar som Huvudstadsbladet hävdade att han har sagt att han kan tänka sig att dröja med de svenska EG förhandlingarna om det finns garantier för att övriga Norden satsar på fullvärdigt medlemskap i I Svenska Dagbladet talas det om gemensamma nordiska förhandlingar med turboeffekt. Och i Dagens Nyheter hävdas det som jag har tagit upp i min fråga, nämligen att Carl Bildt har uttalat att det kunde vara en fördel att ta en fördröjning av förhandlingarna om hela Norden som region kom in i gemenskapen. Jag har ställt den här frågan för att få den klarhet som Ulf Dinkelspiel nu har skapat. Det är Ulf Dinkelspiels uttalanden och regeringsförklaringen som gäller och inte det statsministern sade efter besöket i Helsingfors. Det är inte bra om det skapas intryck av att regeringen ger ett annat besked till våra finska vänner i Helsingfors än de besked som den ger här i Sverige.
Herr talman! Först och främst vill jag tacka Mats Hellström för de vänliga orden och hans välkomsthälsning. Jag tror att missförstånden bottnar inte så mycket i statsministerns uttalanden som i olika pressrapporter och tolkningar av vad han sade. På en fråga vid presskonferensen i Helsingfors sade statsministern att det nordiska perspektivet är viktigt och att det vore en fördel för Sverige om vi fick en nordisk utveckling i samma riktning. Om en och annan svensk komplikation uppkommer, vilket jag inte tror, får vi vara beredda att ta den. Vad som ligger i det här är först och främst att det inte kan bli fråga om gemensamma förhandlingar. Det kan möjligen bli fråga om parallella förhandlingar, som det förmodligen blir med Österrike. Därnäst uppstår frågan om ikraftträdandet. Då kan det exempelvis vara på det sättet att EG vill lägga ihop dessa tidsmässigt. Man kan inte utesluta att en sådan situation uppstår. Men vår ambition är och förblir att bli medlemmar 1995. Och jag tror att Mats Hellström och jag är eniga på den här punkten, och det framgår också av hans uttalanden.
Herr talman! Ja, vi är eniga, och det är bra. Eftersom tre olika tidningar har gjort så olika tolkningar av vad statsministern har sagt i Helsingfors vore det bra om denna stramhet i fortsättningen också präglar regeringens uttalanden utomlands.
Herr talman! Om detta uttalande har bidragit till att skapa full klarhet är jag bara tacksam.